Herr talman! Vi har här ett enigt ut skottsutlåtande om lärarutbildningen för folkhögskolan, och det finns bara en blank reservation, av mig fogad till utlåtandet. Jag skulle vilja säga några ord om anledningen till denna blanka reservation. Föredragande statsrådet har förklarat, att han inte är beredd att nu inrätta en ny lärarkategori, lektorer, vid folkhögskolan, trots att folkhögskolans lärarutredning förordar den tjänstetypen. Utskottet följer Kungl. Maj:t utan några reservationer, och jag har, som sagt, inte velat gå så långt som att avlämna en motiverad reservation. Men jag vill ändå gärna ha fört till protokollet, att man kan resa vissa invändningar mot statsrådets ståndpunktstagande. Utredningens förslag om inrättande av lektorstjänster inom folkhögskolan har tillstyrkts av ett stort antal remissinstanser, och åtskilliga av dessa måste betraktas som »tunga». En medelväg går Svenska landstingsförbundet, som förordar att ett begränsat antal lektorstjänster på försök tilldelas några folkhögskolor. Ett par ord om undervisningen vid folkhögskolorna såsom jag uppfattar den i nuläget! Den är nu — eller skall åtminstone vara det — närmast att jämföra med den undervisning som ges på det gymnasiala stadiet. På en del folkhögskolor kan undervisningen i vissa avseenden t.o.m. anses ligga på en högre och mer krävande nivå. Det innebär givetvis, att den också är mer krävande för läraren; den ställer bestämda fordringar på hans ämneskunskaper. Ingen vill, såvitt jag känner till, bestrida den betydelse som lektorsinstitutionen haft och fortfarande har för det svenska gymnasiet, även om man givetvis kan — något som ofta kommer till uttryck — ha olika uppfattningar om vilka arbetsuppgifter som bör åligga en lektor och anses vara de viktigaste i hans tjänsteutövning. Jag anser att åt folkhögskolan under visningsmässigt bör ges samma förutsättningar som gymnasiet har, även om skolformerna givetvis i allt inte är och inte heller bör vara jämförbara. Folkhögskolan synes mig vara ett ganska naturligt arbetsfält för lärare med samma kompetens som lektorer på gymnasiet. Vid folkhögskolorna finns redan åtskilliga lärare med den kompetensen, vilka dock inte har lektors ställning, eftersom institutionen ej finns vid denna skolform. Föredragande statsrådet liksom utskottet hänvisar till en nyligen påbörjad utredning om lektorsinstitutionen vid gymnasierna och anser, att man inte skall göra någonting när det gäller folkhögskolan så länge denna utredning pågår. Det har inte exakt angivits vilken utredning som avses, men det torde gälla den utredning som sker genom en tillkallad expert som skall belysa lektorsinstitutionen i syfte att få fram ett fast underlag för prövningen av institutionens utformning och arbetsuppgifter i framtiden. Jag tror inte att jag gör mig skyldig till någon överdrift när jag säger, att det är ganska svårt att nu fixera, när ett resultat av denna utredning kan föreligga och vilka slutsatser man då skall kunna dra. Det torde enligt min mening dröja ganska länge. Utredningen bör därför inte — på denna punkt är jag inte ense med utskottet och föredragande statsrådet — få hindra, att man åt minstone, vilket också föreslagits i någon instans vid remissbehandlingen, bedriver begränsade försök med lektorstjänster av gymnasial typ vid några folkhögskolor. Därigenom skulle man erfarenhetsmässigt kunna få en uppfattning om deras värde och främsta arbetsuppgifter inom denna skolform. De erfarenheter man skulle kunna vinna borde vara av intresse för den av skolöverstyrelsen tillkallade experten, när han skall försöka forma en framtida konstruktion av lektorsinstitutionen. Utskottet följer Kungl. Maj:t, och jag har med min blanka reservation velat markera, att jag ser saken på ett något annorlunda sätt än utskottsmajoriteten i vad det gäller lektorsinstitutionen vid folkhögskolan. Jag vill inte bryta enhälligheten i övrigt.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

Herr talman! I detta betänkande från bevillningsutskottet berör man ju avskrivningsreglerna vid inkomstbeskattningen för rörelseoch hyresfastigheter men, såsom här sagts, jordbruksfastigheterna är inte medtagna i ifrågavarande proposition. Vi är några stycken centerpartister som har tagit upp frågan om jordbrukets situation i detta avseende. Vi har krävt att jordbruket skall få vara med och beredas rätt till samma avdrag för investeringar för vattenoch luftvårdande anläggningar som man har avsett att ge andra delar av näringslivet. Jag hade 1967 väckt en liknande motion, där jag yrkade på att förbättrade avskrivningsregler skulle införas för anläggningar avseende vattenoch luftvård. För lantbrukets del hemställdes då att de regler, som gäller avskrivning för täckdikningsanläggningar, också skulle gälla för markanläggningar i vattenvårdande syfte. Bevillningsutskottet ställde sig i sitt betänkande nr 34 år 1967 synnerligen positivt i sakfrågan men föreslog att frågan om avskrivningsregler för nämnda anläggningar skulle hänskjutas till företagsskatteutredningen för skyndsam prövning. Detta blev också riksdagens beslut. Därmed förväntade man att frågan snart skulle aktualiseras genom förslag från utredningens sida. Men när företagsskatteutredningen i höstas lade fram sitt förslag omfattade förslaget inte jordbruket utan endast rörelseoch hyresfastigheter. I fråga om jordbruksfastigheter har utredningen förklarat, att frågan i princip bör lösas på ett likartat sätt men att de konkreta förslagen skulle redovisas i ett särskilt betänkande. I höstas tillsattes emellertid den s.k. jordbruksskattekommittén, och av direktiven för den framgår, att företagsskatteutredningens arbete anses vara slutfört och att jordbruksskattekommittén skulle fortsätta nämnda utredningsarbete beträffande jordbruksfastigheter. Sannolikt kommer detta att innebära att det, därest vi skall invänta jordbruksskattekommitténs förslag, kommer att dröja ett par år innan riksdagen får tillfälle att ta ställning till ett förslag som vi hoppas skall komma att ge jordbruket med den övriga delen av näringslivet likvärdiga avskrivningsregler. Utskottet har efter vad jag kan förstå enhälligt tillstyrkt de regler som föreslås i propositionen, och det hälsas med tillfredsställelse att så sker. Vad vi däremot beklagar är att förslaget inte omfattar även jordbruksfastigheterna. Så sent som i går beslöts en ny miljöskyddslag som riksdagen i stort sett var enig om, en lag som dock innebär en viss skärpning av gällande regler. Dessa nya bestämmelser omfattar hela landet och alla näringsgrenar, även jordbruket. Här görs alltså inga undantag för jordbruket, men när det gäller de generösare avskrivningsregler som vi nu står i begrepp att besluta om är inte jordbruksfastigheterna med. Detta är en orättvisa som vi inte anser oss kunna acceptera, och såväl i motionen som i den till betänkandet fogade reservationen begär vi provisoriska regler för att jordbruket skall få i förhållande till det övriga näringslivet mera likvärdiga beskattningsregler beträffande investeringar i luftoch vattenvårdande syfte. Riksdagen har också tidigare i år beslutat anvisa 50 miljoner kronor att utgå under kommande år som statligt stöd till vattenoch luftvårdande åtgärder inom industrin. Stödet utgår som vi vet med högst 25 procent av godkänd investeringskostnad för anläggning inom befintlig industri. Men också härvidlag har jordbruket ställts utanför och blir inte delaktigt av de beslutade bidragsmöjligheterna. Jag är väl medveten om att utskottsmajoriteten och dess talesman kommer att säga att man bör avvakta resultatet av en pågående utredning. Det är givet att i regel bör så ske. Men man håller ju inte alltid på den regeln, och i förra veckan frångicks den när det gällde släpfordonsskatten. Jag anser därför att starka skäl talar för att man inte behöver känna sig alltför hårt bunden till den synpunkten i detta fall. Sedan konstaterar jag med tillfredsställelse att riksdagen beslutat om åtgärder avsedda att stimulera till en bättre miljövård, framför allt en bättre vattenoch luftvård. De åtgärderna berör hela näringslivet utom jordbruket.

Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid bevillningsutskottets betänkande fogade reservationen av herr Eriksson i Bäckmora och herr Sundkvist.

Herr talman! Vår partigrupp har yrkat avslag på de förslag till ändringar i avskrivningsreglerna vid inkomstbeskattningen för rörelseoch hyresfastigheter som regeringen vill genomföra. Skälen härför är två. För det första anser vi att inga större förändringar i företagsbeskattningen bör göras innan denna har blivit föremål för en allsidig utredning. Detta krav har vi utvecklat i en särskild motion, som kommer att behandlas i samband med behandlingen av bevillningsutskottets betänkande nr 50. Det bör tilläggas att vi inte är ensamma om denna ståndpunkt. även de stora löntagarorganisationerna har ställt sig kritiska till det utredningsförslag som ligger till grund för proposition nr 100. Såväl LO som TCO anser att företagsbeskattningen borde utredas och ses över i sin helhet. LO hävdar att de framlagda förslagen inte bör genomföras innan betydande brister i utredningen avhjälpts. TCO anser att inga stora förändringar bör införas i företagsbeskattningen förrän man sett över denna i dess helhet. Man påpekar att de föreslagna förändringarna till största delen. inte är av brådskande karaktär och att ett ställningstagande till dem därför kan vänta. Det är möjligt att bevillningsutskottet anser sig kunna nonchalera den opinion som uttrycks från vårt håll. Men hur motiverar bevillningsutskottet att man också helt struntar i den opinion som uttryckts från de stora löntagarorganisationerna i denna fråga? Man har inte ens brytt sig om att på något som helst sätt ta upp deras argumentation. Jag anser detta vara synnerligen anmärkningsvärt. Finansministern har beställt en utredning, finansministern framlägger ett förslag — punkt och slut! Det är svårt att få annat intryck än att bevillningsutskottet i huvudfrågan tjänstgjort som transportkompani. Vårt andra skäl för avslag är att vi anser denna stora skattelättnad för företagen helt omotiverad. Redan första året uppgår skattelättnaden till några hundra miljoner kronor och belöper sig om några år till en halv miljard kronor. En reservant i utredningen har beräknat skattebortfallet till minst 300 miljoner kronor redan vid nuvarande avskrivningsunderlag. Avskrivningsreglerna för företagen är redan mycket generösa. Det finns heller ingenting i det nuvarande ekonomiska läget, med en snabb ökning av investeringarna, som skulle motivera ytterligare lättnader i företagsbeskattningen. Vi anser att denna i stället med fördel kan skärpas, men det är en annan fråga som kommer upp till behandling i morgon. Man kan inte heller komma ifrån att skattelindringar för företagen ändrar den relativa skattebelastningen till löntagargruppernas nackdel. Är riksdagen verkligen beredd att sänka skatterna för företagen med 300 miljoner kronor samtidigt som man avslår konkreta förslag om en omedelbar skattelindring för låglönegrupperna? Det är i så fall avslöjande för de intressen som man vill främja på skattepolitikens område. Med en jämlikhetspolitik tycker jag inte att ett sådant handlande har något som helst gemensamt. Herr talman!

Så skriver bevillningsutskottet. Jag måste ställa frågan: Hur kan man då sänka skatterna för företagen med 300 miljoner kronor? är ett skattebortfall större om det gäller låginkomsttagarna än om det gäller företagen, fast det i kronor är av samma storlek? Det är en märklig attityd som bevillnings utskottet intar. Översatt i klartext innebär den att bevillningsutskottets fyra partier vill ha omedelbara skattesänkningar för företagen men motsätter sig sådana för låginkomstgrupperna. Det finns bara en beteckning som man kan ge en sådan skattepolitik. Den är reaktionär och odemokratisk. Bevillningsutskottet anser att de nya reglerna om avdrag för värdeminskning av fast egendom är, som man skriver, väl anpassade till ett företags ekonomiska kostnadsbegrepp. Men vem har bestämt att de skall vara det? Det är väl riksdagens sak att avgöra om en sådan anpassning är befogad till en kostnad av 300 miljoner kronor redan under det första året och snart en halv miljard kronor. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion nr 1195 i denna kammare, vari hemställes om avslag på proposition nr 100.

Herr talman! Herr Brandt höll här ett mycket varmt försvarstal för det privata näringslivet, men jag skall inte gå närmare in på det vid denna tid på dygnet, utan jag bara konstaterar faktum. Jag vill dock anföra som min mening att sammanhangen ligger annorlunda till än herr Brandt framställde dem. Om svenska löntagare har ett relativt högt löneläge, lär det framför allt bero på deras egna mycket effektiva insatser i produktionen. Dessa insatser torde icke ökas genom att man genomför denna skattelättnad för företagen samtidigt som man vägrar att sänka skatterna för låginkomstgrupperna. Effekten kan snarare bli den motsatta. Herr Brandt anförde som skäl för denna förändring återigen att man — så som sagts från regeringshåll och i utskottsbetänkandet — måste bättre anpassa skatteprinciperna till de företagsekonomiska begreppen när det gäller avskrivningar. Han frågade mig om jag, ifall jag t.ex. hade ett åkeri, skulle vilja köra mina lastbilar utan avskrivningar tills de var fullständigt nedslitna och saknar medel för att förnya min maskinpark. Men här rör det sig, herr Brandt, om två helt olika frågor. En fråga är vilka avskrivningsregler ett företag följer i sin företagsekonomiska verksamhet, en annan fråga är vilka regler vårt land har för företagsbeskattningen. Jag vill erinra herr Brandt om vad han mycket väl känner till, nämligen att det finns mycket stora skillnader mellan de olika länderna i fråga om företagsbeskattningen, särskilt beträffande företagens möjlighet att få skattefördelar på avskrivningssidan. Det framhålles mycket ofta och jag tror med rätta — det gjordes redan av Ernst Wigforss och även av följande finansministrar — att vårt land har mycket generösa skatteregler för företagen; de får mycket stora skattefavörer. Nu vill regeringen och bevillningsutskottet ytterligare öka dessa skattefavörer — det är vad som ligger bakom förslaget. Herr Brandt medgav att det odiskutabelt handlade om skattelättnader för företagen och att det skulle bli en ganska betydande minskning av statens skatteinkomster. Men han sade: Detta är ingen skattelättnad i egentlig mening. Hur är det, herr Brandt, menar inte finansministern och riksdagsmajoriteten att det skall vara ett visst förhållande mellan statsutgifter och statsinkomster? Och minskar man statsinkomsterna med en rätt kraftig post, 300-500 miljoner kronor, är det då inte avsikten att man skall ta in motsvarande belopp på något annat sätt? Eller skall vi låna upp den halva miljard som minskningen kommer att utgöra om några år? Vill herr Brandt och finansministern att vi skall öka upplåningen och på det sättet täcka det bortfall i skatteinkomster för staten som genomförandet av detta förslag föranleder? Genom förslaget blir det naturligtvis en relativ skattehöjning för låginkomstgrupperna, en ökning av deras relativa skattebörda. Att en skattesänkning för företagen direkt återverkar på skattepolitiken i övrigt visar bevillningsutskottet i sitt betänkande nr 50, som herr Brandt väl också varit med om att skriva. Man avvisar där kraven på en omedelbar skattesänkning för låginkomst grupperna med motiveringen att den skulle förutsätta en mycket genomgripande reform och en helt annan utformning av skattepolitiken. Man hänvisar alltså till att det inte nu finns resurser för att genomföra denna skattelättnad för låginkomstgrupperna. Men då frågar jag mig återigen: Varifrån får man resurser att genomföra en mycket stor skattelättnad för företagen? Skall det gälla olika hänsynstaganden till företag och till låginkomstgrupper, så att låglönegrupperna åter sätts i efterhand? Herr Brandt har inte, lika litet som bevillningsutskottet, gått in på vad de stora organisationerna har sagt om detta betänkande. Både LO och TCO har varit mycket kritiska mot denna omläggning av beskattningen. Varför vill inte bevillningsutskottet ta hänsyn till deras synpunkter, som enligt min uppfattning måste väga mycket tungt när man skall göra denna ganska genomgripande reform? Det vore intressant att få höra herr Brandts uppfattning om vad LO och TCO har anfört i sina remissyttranden.

Herr talman! Det känns litet besvärande att ta kammarens tid i anspråk så sent på kvällen, och jag hade tänkt att behandlingen av det här ärendet skulle gå raskt undan. Men jag vill ändå ge en liten replik till herr Hermansson. Låt mig erinra om att finansministern i propositionen tagit upp problemet om löntagarna och sagt att »utredningen med sitt förslag inte åsyftat annat än att åstadkomma tekniska förbättringar inom ramen för nu gällande beskattningssystem. Enligt min mening är ett genomförande av förslaget inte ägnat att medföra en sådan övervältring av skattebördan på löntagare och konsumenter som kan anses vara av betydelse. För min del anser jag det vara angeläget och till fördel för det allmänna att de avskrivningsregler som det här är fråga om får en sådan utformning att företagen inom ramen för nu gällande system kan utveckla större effektivitet och ökad. produktivitet.» Detta är väl obestridligt. Herr Hermansson måste nog hålla med om att oavsett om näringslivet är socialistiskt eller kapitalistiskt måste det vara effektivt och rationellt. Låglönegruppernas problem kommer ju att diskuteras här i morgon, och inom utskottet är vi alla överens om att krafttag måste tas på detta område. Men jag tror inte att herr Hermansson riktigt har förstått avsikten med den aktuella propositionen, som enbart gäller en teknisk omändring i syfte att åstadkomma bättre avpassade avskrivningsregler. Jag vidhåller fortfarande min uppfattning att de föreslagna åtgärderna inte skall vidtas i avsikt att åstadkomma en skattesänkning för företagarna. Det ligger helt andra skäl bakom.

Herr talman! Med anledning av herr Gustafsons i Göteborg inlägg vill jag säga att det är självklart att det nya systemet kan verka på olika sätt under olika avsnitt av en investerings tidslängd. Men det är svårt att tala om en skatteskärpning eftersom systemet totalt medför en skattelättnad för de berörda redan under det första året på omkring 300 miljoner kronor och om ett par år på en halv miljard kronor. Om detta skall kallas skärpning tycker jag att ordet har förlorat något av sin valör. Jag skall inte förlänga diskussionen med herr Brandt, som här bara läste upp vad finansministern anfört. Om man hänvisar endast till detta utan att ta upp en diskussion om vad de stora löntagarorganisationerna har uttalat bestyrker det bara det intryck jag fick när jag läste utskottsutlåtandet, nämligen att utskottet inte brytt sig om någon egen argumentation utan helt enkelt velat vidarebefordra regeringens förslag till riksdagen för godkännande. Herr Brandt anförde att ett näringsliv skall vara effektivt och rationellt. Företagen har under lång tid haft mycket gynnsamma avskrivningsregler som man nu vill göra ännu förmånligare. Ingen har bevisat att nuvarande avskrivningsregler skulle utgöra något som helst hinder för den kapitalistiska företagsamheten i vårt land att utvecklas. Den har tvärtom frodats i hägnet av dessa avskrivningsregler. Vad vi i kväll diskuterar är inte ett förslag om skatteskärpning för bolagen utan ett förslag om en mycket kraftig skattelindring.

Herr talman! Uppgiften om en skattelättnad på 300 miljoner kronor redan på nuvarande avskrivningsunderlag är hämtad från en reservation till den utredning som ligger till grund för regeringsförslaget. I finansministerns proposition ges uppgifter som innebär en skattelättnad på tillsammans några hundra miljoner kronor redan under det första året och på uppemot en halv miljard kronor om några år. Det går ju att titta i propositionen.

Herr talman! Det är beklämmande att studera följetongen om riksdagens lokalfrågor på längre sikt. Vid behandlingen av ärendet i Stockholms stadsfullmäktige har majoriteten inte gått med på det beslut beträffande en arkitekttävling om det permanenta riksdagshusets planering, som riksdagen för precis ett år sedan fattade. Detta ståndpunktstagande är ofattbart. Man planerar att på en av de tänkta platserna för riksdagshuset förlägga ett jättehotell och ett parkeringshus. Jag undrar vilken annan svensk stad som skulle be handla ett riksdagsbeslut på detta sätt. Även ur en annan synpunkt är de redovisade ställningstagandena egendomliga, nämligen på grund av det statiska tänkande i fråga om den framtida utvecklingen som de avslöjar. För egen del anser jag att lokalbehovet på längre sikt avsevärt kommer att öka. De personer som om några årtionden kommer att arbeta i riksdagen — jag säger inte sitta i riksdagen — kommer att behöva betydligt större utrymmen för att kunna sköta de alltmer svällande arbetsuppgifterna än vad som står till förfogande i dag. Det kommer att behövas fler sammanträdeslokaler, fler kontorslokaler och större utrymmen för olika tekniska anordningar, vilkas karaktär vi i dag kanske kan ana oss till men vilkas utrymmesbehov vi inte känner till. Ett förläggande av allt detta till Helgeandsholmen kommer att kräva en byggnad av så stora dimensioner att en av landets mest känsliga miljöer — vid Norrström i anslutning till det klassiska Tessinska slottet — kommer att förstöras. Herr talman! Har vi verkligen råd med den sortens miljöförstöring? Bland annat dessa skäl har föranlett mig att börja fundera på om riksdagshuset ovillkorligen måste förläggas till Stockholm. Jag fann att det inte är absolut nödvändigt. Det har jag också redovisat i en motion, II: 1061, där jag som ett alternativ föreslår att man skall utreda om riksdagen inte kan förläggas till annan plats, exempelvis Arboga. Med den utveckling vi har haft på kommunikationsområdet — och då inte minst inom det teletekniska området — finns inga oöverstigliga hinder för en sådan förläggning. Fjärde avdelningen i statsutskottet skall redan om några månader göra en resa till Japan för att bland annat studera järnvägar, där tågen går med sådan hastighet att restiden mellan Stockholm och Arboga skulle bli betydligt under en timme, om en sådan järnväg anordnades mellan dessa båda städer. Med flyg skulle restiden bli ännu kortare. Jag har i motionen också redovisat andra skäl för att en lokalisering till just Arboga är lämplig. Jag skall dock inte nu lägga fram de skäl som kan anföras för och emot en sådan förläggning. Ärendet kommer i sinom tid att diskuteras i den riksdag som sedermera kommer att sammanträda i de provisoriska lokalerna vid Sergels torg. Jag skulle tro att, med den behandling detta ärende hittills fått, riksdagen under en mycket lång tid kommer att vara kvar vid Sergels torg. Jag skall därför, herr talman, nu nöja mig med att yrka bifall till motion II: 1061.

Herr talman! Jag begärde ett kort genmäle med anledning av att den föregående talaren sökte göra gällande att förvaltningskontorets styrelses förslag till tävlan på Helgeandsholmen skulle förstöra Tessins vackra skapelse. Jag tror att den föregående talaren har stort behov av att studera hur Tessin hade tänkt sig bebyggelsen här på Helgeandsholmen. Enligt hans förslag skulle man här bygga ett stall, som var inte mindre än 24 meter högt, och jag skulle tro att ur estetisk synpunkt ett riksdagshus av samma dimension som det stall Tessin tänkt sig inte kan verka särskilt störande.

Herr talman! Jag får påminna herr Lindholm om att statens planverk säger att en arkitekttävling skulle lösa en hel del problem på Nedre Norrmalm som inte är klara. Enligt vad jag kunde förstå ansåg herr Lindholm att Stockholms stad hade löst alla problem, men planverket har en annan uppfattning, och jag tillmäter nog planverket större kompetens på det området än någon ledamot av Stockholms stadsfullmäktige.

Herr talman! Jag är en av dem som redan en vårnatt förra året uttalade den uppfattning som bankoutskottet redovisar i dag.

Det är också litet märkligt att höra folkpartister här tala om att riksdagen borde flyttas till Arboga. Jag skulle naturligtvis vara intresserad av att få riksdagshuset förlagt till Sundsvall, men det skulle inte falla mig in att föra fram ett sådant förslag i en motion. Vill man låta fantasin löpa vidare, kan man sikta in sig på att riksdagen skall ha ett jättestort Hus, där framtidens: alla horder av sekreterare och alla datamaskiner skulle rymmas. Då kan man tänka sig att förlägga riksdagshuset exempelvis till Märsta i stället för att låta det ligga i centrum av Stockholm. Man har emellertid sonderat stämningen bland kommunalmännen i Stockholm ända sedan 1966 och funnit att de bestämt avböjer att man ruckar på norrmalmsplanen. Som herr Lindholm redan påpekat har vi under många timmar suttit i förhandlingar med borgarråd av tre olika schatteringar. Under ganska lång tid avvisade även det folkpartistiska borgarrådet tanken att låta riksdagen tränga sig in på Nedre Norrmalm, men efter hand ändrade han uppfattning, medan däremot det socialdemokratiska borgarrådet Mehr och högerborgarrådet Agrenius under alla dessa förhandlingar avvisat våra framställningar. : Mot den bakgrunden är det litet förvånande att någon utan vidare kan dra upp stora vyer och utgå från att Stockholms stad nog skall ändra uppfattning, om bara arkitekttävlingen kommer till stånd. Frågan om planmonopolet är en ganska allvarlig sak. Jag tycker att inte bara reservanterna, utan även majoriteten i bankoutskottet har tagit ganska lätt på det.

Dessa frågor redovisas på sidorna 7; 8 och 9. Planmonopolets rättsliga konstruktion är den, att Kungl. Maj:t har formell möjlighet att »sätta sig» på en kommun, men att denna möjlighet enligt sedvanerätten aldrig har utnyttjats. Detta har vi som kommunalmän — och i vårt agerande på andra områden — lärt oss betrakta som gällande rätt och därför betecknat som planmonopolet. På sidan 9 i den nämnda skrivelsen heter det: »Möjligheten för Kungl. Maj:t att mot stads önskan fastställa stadsplan eller ändring av sådan plan har ännu inte i något fall tagits i anspråk.» Här är alltså inte författningstexten rättskällan, utan i stället den Kungl. Maj:ts praxis som skapat detta planmonopol. Om vi då skulle låta Kungl. Maj:t, i sin egenskap av byggnadsoch stadsplaneprövande myndighet, »sätta sig» på Stockholms stad skulle jag betrakta det som ett synnerligen allvarligt avsteg från vad man rimligen bör tillåta sig som politiker. Ett sådant tillvägagångssätt skulle öppna dörrar och vara till mycket stort men för kommunerna i vårt land. Jag skulle nog inte själv, i min egenskap av kommunalman, gärna se att staten i olika skepnader utan vidare, med stöd av Kungl. Maj:ts beslut, kunde ge sig in i våra städer och bestämma om den statliga bebyggelse som där skall komma till stånd. Man har sagt att det nuvarande riks dagshuset kommer att bli helt otillräckligt. Det är möjligt att vi inte kan överblicka framtiden till alla delar. Vi har under 1960-talet haft en mycket stor ökning av antalet människor som arbetar i detta hus. Men det är ingenting som säger att inte en stor del av den apparat som skall hjälpa riksdagsmännen att arbeta i framtiden kan finnas utanför husets väggar. Byggnadsstyrelsen, som vi haft ett mycket fruktbart samarbete: med, har förklarat för oss att man kommer att få ta en stor del av angränsande bebyggelse i det centrala Stockholm :i anspråk för förvaltningsändamål. Det gäller förvaltningar som skall samarbeta med kanslihuset och riksdagen. Det är väl också mycket rimligt att en stor del av serviceappa raten — gruppernas sekreterare, kanske stora kanslier, sekreterare åt ledamöterna eller datamaskiner — inte be höver finnas inom husets väggar. Att man inom samma byggnad skulle ha hela den apparat som man behöver är otänkbart inte bara här på Helgeandsholmen utan skulle vara lika otänkbart om man fick ta områden i anspråk även på Nedre Norrmalm. Jag återkommer till det projekt som jag mer eller mindre på skämt kastade fram: Varför inte gå ut på tillräckligt avstånd från Stockholms centrum, där man har obegränsade markresurser för att skapa detta jättelika Pentagon, eller vad man vill kalla det, för våra behov? Men i det läge vi befinner oss i, och med de målsättningar som ändå tycks vara gemensamma för oss, tror jag att den enda möjliga lösningen är den som efter ett mycket långvarigt arbete har presenterats av förvaltningskontorets styrelse och bankoutskottet. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till bankoutskottets utlåtande.

Herr talman! Moderata samlingspartiet och centerpartiet står bakom den reservation som har fogats till bankoutskottets utlåtande. Från folkpartiets sida har vi ställt oss bakom utskottets skrivning i ärendet. De motioner som behandlas berör ett betydelsefullt område i fråga om tryggheten för de anställda. I fråga om grunduppfattningen att man bör skydda de anställdas intressen föreligger inga delade meningar. På den punkten är reservanterna och de som står för utskottets skrivning eniga. Frågan är dock känslig på grund av att de parter som den i främsta rummet berör, LO och Svenska arbetsgivareföreningen, önskat lösa frågan själva och fördenskull båda avstyrkt motionerna. Vi anser för vår del att man bör respektera arbetsmarknadsparternäs Önskan att utan ingripande själva få lösa sina problem. Ingripanden i ett fall får lätt till följd ingripanden i andra fall. När nu förhållandena på arbetsmarknadens område i stort sett fungerar bra bör man vara ytterst försiktig med att föregripa parternas handlingsfrihet :i frågor som de anser sig bäst kunna lösa själva och som de för närvarande förhandlar om. Det bör observeras att därvidlag är arbetsgivarparten och arbetstagarparten ense. I fråga om fondbildning i företag för att möta de problem som motionärerna har pekat på vill jag hänvisa till den inställning som vi från folkpartiet har. I vår reservation till bevillningsutskottets betänkande säger vi klart ifrån att vi för att möta svårigheter vid omställningar och dylikt vill ge möjligheter till en fondbildning inom företagen. Vi har från folkpartiets sida för övrigt också vid skilda tillfällen deklarerat, att de frågor som berör arbetsmarknadens parter i första hand bör få lösas av parterna själva och att man skall respektera den frihet som parterna an ser att de bör ha och som vi också tycker att det är klokast att de får behålla. Det finns därför enligt vår uppfattning ingen anledning att i nuvarande läge påkalla något ingripande från statsmakternas sida för att lösa dessa problem. Om vi hamnar i en situation där parterna själva inte kan klara av sina problem får denna fråga tas upp till ny behandling.

Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande nr 48, som gäller frågan om rätt till skattefri avsättning till omskolningsoch utbildningsfonder, har fogats en reservation av utskottets borgerliga ledamöter. ningsutskottet förra året tillstyrkte motionsyrkanden om utredning av möjligheterna för företagen att skattefritt avsätta medel till särskilda fonder för omskolning och utbildning. I det sammanhanget pekades det på bland annat den snabba expansionen på forskningens och teknikens områden och den allt större: internationella ' konkurrensen. Vidare framhölls att stora förskjutningar skett: i konsumenternas efterfrågan. Allt detta har lett till en strukturell omdaning av näringslivet som ställer stora krav på omställningsberedskap hos "arbetskraften. Det framhölls öckså vid det tillfället att det krävdes störa insatser från såväl samhället som företagen för att garantera de enskilda arbetstagarna ekonomisk trygghet. I årets statsverksproposition talas om nödvändigheten av fortsatta samhälleliga insatser. Vi reservanter tycker fördenskull att utskottet bort vidhålla sin förra året uttalade uppfattning att möjlighet skall finnas till skattefri avsättning till fonder för omskolning och utbildning. Reservationen går ut på ett yrkande 'om skrivelseförslag till Kungl. Maj:t om den saken. Jag ber, herr talman, att senare få återkomma med yrkande i ärendet.

Herr talman! Med anledning av de remissyttranden.

Läget av de väderkvarnar som behöver ses över vet riksantikvarieämbetet och landsantikvarierna redan nu, om de fullgjort sina åligganden. Det kan inte vara rimligt att i detta sammanhang vidtaga åtgärder som kommer att kosta staten minst 200 000 kronor och 'troligen en halv miljon. Därför, herr talman, ber jag att få yrka avslag på utskottets hemställan.